Herr talman! Jag ämnar inte öppna någon polemik i allmänhet mot vad Sture Korpås sagt. Men jag tycker att det med hänsyn till exemplet från Tanzania är nödvändigt att säga någonting. Ett industriprojekt i Tanzania är alltså under förberedelse. Men för det första kommer det ingalunda att vara förödande för landets skogstillgångar. Man beräknar att ta i anspråk någon enda procent av skogsproduktionen för att kunna driva denna pappersindustri. För det andra finns det inom biståndsanslagens ram anslag just för skogsplantering och skogsutveckling i Tanzania. Och det viktigaste av allt: produkten papper är ytterst åtråvärd för Tanzania — landet saknar ju papper för både skolböcker och tidningar, produkter som är ytterst angelägna i ett land som Tanzania. Man behöver inte frukta att projektet ger upphov till något slags enklav som lever sitt eget liv och utvecklas utan sammanhang med hur man annars ser på de allmänna fördelningsproblemen i Tanzania. Jag tycker det är nödvändigt att säga detta i den här debatten.

Herr talman! Jag vill inte gå vidare i den här diskussionen. Den typ av frågor som Sture Korpås nu tar upp fruktar jag kommer att bli de som vi kommer att diskutera när vi får upp detta projekt. Men låt oss åtminstone vänta tills dess.

Yvonne Hedvall, som tjänstgjort som ersättare för Staffan Burenstam Linder, har kallats att i stället ersätta Georg Danell under tid denne är ledig från rikdagsarbetet. Gunnel Liljegrens förordnande som ersättare för Georg Danell har därmed upphört.

Herr talman! Först några ord till fru Lewén-Eliasson. Hon framförde synpunkter på länder till vilka biståndet enligt hennes mening bör trappas ned och kanske så småningom helt utgå — Pakistan och Bangladesh. Hon skyndade sig också att föreslå ett nytt land, Dominikanska republiken, där ett broderparti till det svenska socialdemokratiska partiet nu tagit hem en uppmärksammad och glädjande valseger. Jag för min del står fast vid vad vi sade i enighet i utskottet — reservationen berör ju inte själva texten utan bara klämmen. Vi sade att förändringar i länderkretsen bör ske med försiktighet och att vi nu först bör avvakta den översyn som riksdagen förutsätter att regeringen skall göra, För detta talar också principen om långsiktigheten i vårt bistånd. Det är bra att man tar upp vissa länder till diskussion. Jag välkomnar det och tycker att vi skall göra det inte bara i fråga om Pakistan och Bangladesh utan beträffande alla våra mottagarländer. Jag skall återkomma till detta. Herr Måbrink diskuterade Bangladesh även i termer som innebar direkt avbrytande. Han anförde som ett argument att de fattiga blir fattigare och flera. Det är ju så, vill jag säga, att Bangladesh har u-landsproblemen i kvadrat. Alla problem är mycket större i detta fattiga land. Man har där en stor befolkningsökning och en stor befolkningstäthet, och det medför att det helt enkelt är för många människor för den jord som finns. Till råga på allt har man på senare tid också fått ett icke oansenligt antal flyktingar från Burma, som har vällt in över gränsen. Jag måste fråga: Om vi lämnar det landet, får de fattiga det bättre då? Skall vi inte trots allt försöka göra det bästa av situationen och, även om vi vet att det är svårt, försöka konstruera sådana insatser som kan få en mera långsiktig effekt? Till slut konstaterade jag att herr Måbrink ändå inte ville klippa av allt bistånd; han vill ju ha kvar humanitärt bistånd. Då kanske skillnaden inte är så stor som argumenteringen ger intryck av. Mycket av det bistånd som i dag ges till Bangladesh är faktiskt av humanitär art. Herr Måbrink efterlyste också en klarare markering av de mänskliga rättigheterna som en grundläggande princip för biståndet. Jag måste säga att jag är litet förvånad över att den efterlysningen kommer här i dag, när utskottet gör en starkare och klarare skrivning än riksdagen någonsin gjort i den här frågan. Herr talman! När man läser socialdemokraternas u-landsmotion slås man av intrycket att författarna måste ha slitits mellan två eldar. Dels måste de i saklighetens intresse notera att de riktlinjer som nu föreslås bärs upp av en bred politisk enighet, dels vill de hitta några punkter där de kan driva en hård opposition. Resultatet har blivit en argumentation som hänger i luften utan logiskt och sakligt sammanhang. Det gäller inte minst kritiken mot den fond för industriellt samarbete med u-länderna som regeringen föreslår. När det gäller biståndspolitiken hälsar man ”med tillfredsställelse att den borgerliga regeringen nu på detta sätt anknyter till vår biståndspolitik”. Man konstaterar t.o.m. att regeringsförslaget ”överensstämmer med de mål för verksamheten som socialdemokratin tidigare ställt upp” och uttalar att den enighet som därmed uppnås är av stort värde. På många punkter vidareutvecklar motionen på ett intressant sätt tankar och idéer som återfinns i propositionen eller i den förda politiken. När det gäller den föreslagna industrifonden skorrar däremot s-kritiken mycket falskt. Det är precis som om man på grund av LO:s ställningstagande mot fonden känt sig tvingad att gå emot regeringens förslag. I mycket använder man LO:s argumentation — utan att ta hänsyn till de förändringar regeringen gjort i förslaget. Propositionen innebär ju hårdare koncentration på mottagarländerna för bistånd än utredningen föreslog och en starkare betoning av den biståndspolitiska inriktningen. Samma grepp har den socialdemokratiska reservationen i utskottet. Man säger att kommersiella intressen inte skall styra biståndets inriktning och man hävdar att u-länderna tvingas till joint ventures. Självfallet är det uländernas egen sak att avgöra om samägda företag är den form av industrisamarbete som passar dem bäst. De 35 milj.kr. vi anslår till grundkapitalet i år är inte mer än 1 96 av biståndsanslagen. Hela landramen står öppen om mottagarlandet vill föreslå annat slags industrisamarbete inom den traditionella biståndssektorn. Redan går 33 26 av utbetalningarna genom SIDA till sådant industribistånd. Så något tvång föreligger sannerligen inte. Inte heller skall kommersiella intressen styra fondens inriktning. I propositionen anges klart och tydligt att fonden ”skall främja tillkomst och utveckling av tillverkande företag i u-länderna i enlighet med dessa länders planer och prioriteringar”. Det är ju vidare u-landsönskemålen och utvecklingseffekten i u-landet som skall vara utgångspunkten för fondens verksamhet. Det deklareras klart på flera ställen i förslaget. Genom den här inriktningen blir fonden ytterligare ett instrument i vår ulandspolitik, ett instrument för att skapa bärkraftiga och effektiva ulandsföretag i enlighet med u-ländernas önskemål. Faktum är ju att våra mottagarländer haft svårt att förstå av vilka skäl vi skulle vilja avstå från att stimulera svenska företag att medverka i deras industriella utveckling. Önskemålen har inte bara kommit från länder som Botswana, Zambia, Kenya, Indien och Sri Lanka utan även från mer socialistiskt inriktade som Mocambique, Tanzania och Vietnam, och de har framförts med både kraft och otålighet, eftersom Sverige hittills inte varit rustat att lämna dem samarbete på den här punkten. Socialdemokraterna föreslår att systemet med särskilda samarbetsavtal i stället skall utvidgas. Sådana avtal skall kunna ingås med en vid krets av uländer, även sådana som inte får svenskt bistånd, t.ex. oljeländerna. Erfarenheten visar emellertid att dessa avtal är ett svårhanterligt och tungt byråkratiskt instrument. Det skapar förväntningar på svenska insatser som visat sig svåra att uppfylla. Något universalmedel är därför inte avtalsmetoden, framför allt ersätter den inte fonden som inte har dessa nackdelar. Socialdemokraterna motsätter sig att biståndsmedel anslås till grundkapitalet, som skall uppgå till 100 milj.kr. Samtidigt är de beredda att använda biståndsmedel i vissa fall för verksamheten inom samarbetsavtalen. Men varför skall vi avvisa att använda biståndsmedel för en verksamhet, som uländerna önskar och som skall bedrivas med de biståndspolitiska målen som riktmärke? I stället är det ju så att dessa pengar drar med sig andra resurser utanför biståndsanslaget — och just till biståndspolitiska ändamål. Fonden skall ju få låna upp ytterligare 300 miljoner på kapitalmarknaden för sin verksamhet. Till detta kommer företagens egna insatser i projekten. Alltså mobiliseras mångdubbelt större belopp av icke-biståndsmedel genom fonden. Det är väl använda biståndspengar med andra ord. Socialdemokraterna tycks också ha fått för sig att fonden skall hjälpa de multinationella företagen att etablera sig i u-länderna och att fonden därigenom kommer att förstärka u-ländernas beroende. Men storföretagen klarar sig säkert fonden förutan — det är främst för de medelstora och expanderande småföretagen som fonden blir intressant. Propositionen säger att insatserna skall koncentreras ”till projekt av medelstort och mindre omfång”. Och varför skulle en fond som arbetar för projekt ”i enlighet med u-ländernas planer” bidra till ett ökat beroende? Det är ju tvärtom så att u-land efter u-land önskar skapa lönsamma industrier, just därför att man ser dessa som en garant för sitt ekonomiska och politiska oberoende. Det kan gälla en industri som radikalt minskar importberoendet. Det kan också gälla en industri som ger landet större exportinkomster och därmed en större ekonomisk och politisk handlingsfrihet. Naturligtvis skall man inte blunda för riskerna med utländska ägarintressen. U-landet kan genom att tillåta omfattande utländska investeringar avhända sig en del av sitt nationella oberoende, om de utländska investeringarna inte kontrolleras. Därför föreslår också regeringen att SIDA:s möjlighet att hjälpa u-länderna att förhandla fram bra villkor skall förstärkas. Det förordas också att ett mål för fonden bör vara att överlåta sitt engagemang på u-landspartnern när fondens medverkan inte längre behövs. Fonden bör också, där u-landet så önskar, på annat sätt söka underlätta att det svenska engagemanget övergår i inhemska händer. Om vi skall kunna föra en aktiv u-landspolitik, behöver vi fler instrument i vårt samarbete med u-länderna. Dessa vill bort från givare-mottagarefixeringen och önskar ett samarbete präglat av ömsesidiga intressen. Just på industriområdet är det viktigt att eftersträva ett samarbete som medger att båda parterna tar risker och ansvar. Då har man möjlighet att uppnå effektivitet i de nya u-landsföretag som startas. I andra frågor än industrifonden vill jag understryka den höga grad av samsyn och enighet som präglade denna propositions behandling i utskottet. Flera av de reservationer som finns rör mera formsaker än innehåll. I fråga om länderkoncentrationen vill man ha ett tillkännagivande till regeringen i stället för att med en positiv skrivning anse motionen besvarad, vilket är majoritetslinjen. Själva den text i vilken tas ställning till hur arbetet med att söka minska antalet länder och sektorer skall ske är däremot gemensam. I fråga om stödet till befrielserörelser finns en reservation av samma karaktär. Man yrkar på ett tillkännagivande i stället för att få motionen besvarad med en positiv skrivning. Jag skulle faktiskt vilja kalla detta en okynnesmarkering, eftersom i sak majoritetens och minoritetens ståndpunkt är exakt densamma. Även majoriteten konstaterar nämligen att undantag — som när det gällde humanitär hjälp till Vietnam — kan förekomma från grundregeln att stöd till befrielserörelser skall utgå bara i de fall då FN med anslutning från svensk sida uttalat sig för sådant stöd. Andra reservationer är sådana som plikskyldigast görs med hänsyn till tidigare ställningstaganden. Det gäller t.ex. Världsbanken, IDA och FN:s kapitalutvecklingsfond. Det gäller också IDB. I dessa frågor har riksdagen redan fattat beslut om de anslag som avgör det svenska engagemanget. Det avsevärda svenska anslaget till IDA är motiverat av att IDA är den största källan för obunden internationell kreditgivning på mjuka villkor till uländerna och att banken och IDA under de senaste åren i sina låneprogram eftersträvat en starkare inriktning på fattigare befolkningsgrupper. I banken verkar vi för att u-länderna skall få ett starkare inflytande och för att villkoren för utlåningen skall mjukas upp. Något alternativ till IDA finns inte i dag, och det är nog bara i Sverige som debatten förs som om FN:s kapitalutvecklingsfond vore ett alternativ till IDA. Socialdemokraterna vill att Sverige ytterligare skall öka sina bidrag till denna fond. Till det vill jag säga att Sverige i kapitalutvecklingsfonden har en långt större bidragsandel än i något annat internationellt biståndsorgan. Utskottsmajoriteten anser därför att det är viktigare att Sverige aktivt verkar för att fler i-länder kommer till som bidragsgivare till fonden, som ju har sin verksamhet inriktad också på de fattigaste befolkningsgrupperna. Vad så gäller IDB är det naturligtvis inte rimligt att, som socialdemokraterna föreslår, nu lämna banken efter det att Sverige nyligen ingått som medlem. Att göra så snabba kast utan att något egentligt har hänt skulle minska trovärdigheten hos Sveriges internationella åtaganden. Det är vidare inte så att inriktningen av lånen förskjutits mot rikare länder. De 16 fattigaste eller minst gynnade ländernas andel i bankens totala utlåning har ökat från 35,6 96 1976 till 39,7 96 1977. Det rör sig alltså om en ökning med närmare 4 96. En stor ökning har skett för det karibiska området, som ju inkluderar regimer med progressiv profil såsom Jamaica, Costa Rica och Dominikanska republiken. Kontinuitet är i hög grad kännetecknande för den svenska biståndspolitiken. Den är en förutsättning för den breda uppslutningen kring ulandsbiståndet. Skulle snabba kastningar förekomma, skulle enigheten minska. Finge svenska folket intrycket att nyckfullhet och godtycklighet präglar u-hjälpen, skulle villigheten att avstå resurser minska. Det är därför av värde att den breda samstämmigheten mellan de olika partierna ånyo bekräftats i utrikesutskottets betänkande, liksom det manifesterades i biståndspolitiska utredningens genomgång av biståndets motiv, mål och former. Låt mig slå fast en självklarhet: Biståndet är till för u-ländernas skull. I den andan slår propositionen fast att biståndet bör formas ”till ett stöd för de fattiga ländernas egna strävanden att nå ökad självständighet och förbättrade levnadsvillkor för de fattiga människorna”. Ju mer egoistiska motiv vägs in i u-landsbiståndet, desto svårare blir det att uppnå denna målsättning. Därför har jag i biståndspolitiska utredningen tagit ställning för principen om obundet bistånd. I propositionen förklaras att Sverige skall arbeta hårt för att få genomslag för denna princip och att vi är beredda, som ett led i en internationell uppgörelse, att helt övergå till obundet bistånd. Det är denna klart deklarerade grundinställning som gjort att jag kunnat acceptera att en mindre del av vårt bistånd t.v. knyts till leveranser av varor, som mottagarlandet fritt väljer på den svenska marknaden. Biståndspolitiska utredningen slog fast att det finns fyra delmål för vårt bistånd: 1. Resurstillväxt. 2. Ekonomisk och social utjämning. 3. Ekonomisk och social självständighet. 4. En demokratisk samhällsutveckling. Mellan tillväxt och fördelning finns naturligtvis ett samband. En ökande produktion är inte bara i flertalet u-länder grunden för en bredare resursfördelning, utan en bredare resursfördelning lägger också grunden för en mer stabil tillväxt, som kan tillgodose de stora folkgruppernas basbehov. I fråga om ett av målen — den demokratiska samhällsutvecklingen — görs nu angelägna preciseringar. Man utgår ifrån att det i många länder har visat sig svårt att förverkliga en fungerande demokrati, även om man tar det begreppet i vid mening. Det slås fast att brister i samhällsskicket inte i och för sig utgör hinder för att inleda eller fullfölja ett utvecklingssamarbete, men också att respekten för grundläggande mänskliga rättigheter är en av de frågor som måste vägas in i valet av samarbetsländer. Utskottet anser nämligen att kravet på ett folkligt deltagande i beslutsprocessen måste gälla alla politiska system. Det kravet är väsentligt, även om deltagandet självklart kan ske i andra former än våra. Jag tycker det är glädjande att vi nu uttrycker oss klart på denna punkt. Ekonomisk och social rättvisa är ett huvudsyfte med utvecklingssamarbetet. Den värderingen skall prägla såväl biståndets utformning som valet av programländer. Detta leder till två slutsatser: dels att biståndet bör koncentreras till mycket fattiga länder, dels att biståndet måste nå ut till de fattiga människorna. Målen för biståndet uppnås självklart lättast om mottagarlandets regering själv aktivt strävar efter att förbättra situationen för de fattigaste grupperna. Att svårigheterna att nå de uppställda målen kan variera olika länder emellan är ett faktum som vi måste acceptera. Vår bedömning av målen måste ta hänsyn till t.ex. vilka förutsättningar för utvecklingsarbetet som råder i mottagarlandet och om förändringar skett i dessa förutsättningar. Ett växande bistånd är speciellt viktigt för de fattigaste u-länderna. Det ökar deras möjligheter att mobilisera egna resurser och påskynda den ekonomiska och sociala utvecklingen. Volymen är alltså fortfarande viktig. En fortsatt ökning av det svenska biståndet är mot den bakgrunden angelägen för att vi skall kunna fungera som pådrivare gentemot andra länder. Det är därför glädjande och förpliktande när, trots Sveriges akuta ekonomiska svårigheter, politisk enighet kunnat nås om att biståndsanslaget under de kommande åren skall överstiga 1 96 av BNP och att en strävan bör vara, som det står i propositionen, att biståndet skall utgöra en växande andel av vår samlade produktion. Detta är en stor och viktig sak. Men vi vet också att våra relationer till uländerna inte är och bör vara enbart en fråga om bistånd. Det är därför vi har u-landspolitiken, och i propositionen görs en satsning på en aktiv och medveten u-landspolitik, där vi ”på skilda områden medvetet söker beakta uländernas legitima intressen och väga samman dem med våra egna, mera näraliggande intressen”. Naturligtvis kan konflikter uppkomma mellan vårt intresse att främja utvecklingsansträngningar och våra andra intressen — tag t.ex. vårt behov av en rimlig försörjningsberedskap och önskemålen om ett ökat tillträde för ulandsvaror på den svenska marknaden. I dag är det populärt att skylla våra problem på övermäktig konkurrens från ”låglöneländer”, när det i själva verket ofta rör sig om en annan sak, nämligen att vi hamnat i en så hög kostnadsnivå att stora delar av vår produktion inte längre är särskilt konkurrenskraftig mot omvärlden i största allmänhet. Det myckna talet om att u-länderna konkurrerar ut oss är i själva verket farligt, eftersom det bäddar för protektionistiska stämningar — stämningar som vi säkert också får lyssna till i denna debatt.

Det har i själva verket gjorts ett stort antal empiriska studier som bekräftar detta påstående”, säger Assar Lindbeck. Det är bl.a. mot den här bakgrunden som man bör se de problem som tas upp av den socialdemokratiska reservationen med krav på införande av en socialklausul i GATT. Utskottsmajoriteten anser att den bästa vägen att främja de sociala och arbetsrättsliga mål, som ligger bakom detta krav, är att direkt stödja fackliga strävanden i u-länderna, att aktivt delta i det pågående arbetet med en internationell uppförandekod för multinationella företag. Det handelspolitiska svar som kan sökas inom GATT torde emellertid vara begränsat till skyddsmekanismernas utformning och tillämpning, dvs. de regler som bestämmer när ett land kan vidta åtgärder för att skydda sin egen produktion. Att gå längre än så skulle otvivelaktigt framkalla beskyllningar för protektionism. Dessutom skall vi komma ihåg att de u-länder som ökar sin export av industrivaror också kommer att öka sin import av andra industrivaror — alltså skapa marknader för våra produkter, vilket ger oss nya jobb. Tvärtom vad man kan tro av den vulgära debatten är det alltså ett ömsesidigt intresse hos både ioch u-länder att handeln dem emellan ökar, och glädjande nog har det funnits en klar tendens i denna riktning under de senaste 15 åren. Färdigvaruexporten från u-länderna har ökat i en takt av 15-16 96 per år — trots de många handelshinder som existerar i dag. U-landsmarknaderna har också blivit allt viktigare för i-ländernas export. Naturligtvis får ett ökat tillträde till i-landsmarknaderna olika effekt i olika u-länder. De positiva effekterna blir större i u-länder med en utvecklad industrisektor. För de fattiga u-länderna är det inte i-ländernas tullar som är det största hindret. Det är i stället bristen på exportprodukter och kunskaper om marknadsföring. Både BNP-tillväxten och exportökningen har därför koncentrerats i u-länder av den första, typen som sammanlagt har en tredjedel av u-världens befolkning. De fattigaste u-länderna i Sydasien och Afrika söder om Sahara svarar fortfarande bara för 10 96 av u-landsexporten. Men det viktiga konstaterandet kan vi göra att färdigvarudelen av exporten ökar snabbt och att allt fler länder deltar i den. När Assar Lindbeck skall ange något påtagligt positivt för u-ländernas utveckling blir också svaret: ”Enligt min mening är det ert krav som på lång sikt är helt avgörande, nämligen att ge u-länderna tillgång till våra marknader —--—- Vi vet exempelvis att en expansion av utrikeshandeln varit ett mycket viktigt inslag i vår egen ekonomiska utveckling under de senaste ett hundra åren. Samma sak skulle, i ännu större utsträckning, kunna gälla för dagens u-länder.” Detta fordrar naturligtvis att vi accepterar en omställning av vår egen ekonomi -— till nya typer av varor där vi har konkurrensfördelar, främst produkter som bygger på kvalificerat yrkesarbete och hög teknologi. Vår förmåga till omställning av våra egna ekonomier blir i framtiden enligt Lindbeck det centrala i vår förmåga att hjälpa u-länderna. Detta är kanske en av de mest väsentliga slutsatser vi kan dra av dagens debatt. Vi måste se till att våra inhemska marknader för arbetskraft och kapital behåller sin rörlighet. Vi måste hjälpa den enskilda individ som berörs till omställning och ny yrkesutbildning. Sist men inte minst måste vi underlätta innovationer och nyetablering av företag för att få fram de expanderande produkterna och branscherna som vi skall bygga vår konkurrenskraft och därmed också insatserna för vår internationella solidaritet

Herr talman! Att få till stånd en socialklausul inom GATT, som garanterar lönarbetarna i olika länder ett människovärde, betraktas som protektionism. Ja, sådan är kapitalismen! I fråga om den föreslagna industrifonden har jag tidigare sagt att vpk inte ser någon anledning att inrätta denna. Det är inte sant som påstås av den borgerliga biståndspolitikens företrädare att detta är det bästa sättet att tillmötesgå u-ländernas krav på en ökad andel av världens industri och de svenska programländernas intresse för ökat samarbete med svensk industri. U-länderna har aldrig som grupp begärt investeringar från de imperalistiska länderna, vilket är vad fondens verksamhet skall syfta till. De har tvärtom begärt att teknologin skall lösgöras från de multinationella företagens kontroll, så att de kan få till stånd en självständig industriutveckling och, om de så vill, slippa investeringar utifrån. Det är inte heller så att det behövs en fondbyråkrati för att ställa kunnande till u-ländernas förfogande när de vill upphandla kunnande inom svenskt näringsliv. Tvärtom skulle det skötas bättre om SIDA fick förstärkning än om det togs om hand av en fond, där näringslivets inflytande blir starkare än i SIDA:s styrelse. Därför bör SIDA:s möjligheter att hjälpa u-länderna till förmånliga villkor för industrisamarbetet stärkas. Vårt förslag om att ingå ramavtal om ekonomiskt, tekniskt och internationellt samarbete med Vietnam, Angola, Mocambique, Cuba och andra länder, som strävar efter social och ekonomisk rättvisa och oberoende i förhållande till de kapitalistiska metropolerna, skulle stå i överensstämmelse med de biståndspolitiska principerna och målen. Den föreslagna industrifonden kommer att få två negativa effekter. För det första kommer ytterligare industriutflyttningar från de aktuella länderna att äga rum, för det andra kommer u-ländernas beroende att ytterligare befästas. Det blir resultatet av den föreslagna industrifonden.

Herr talman! När herr Måbrink påstår att u-länderna aldrig begärt investeringar från Sverige i den form som den här fonden skall medverka till, så säger han faktiskt en osanning. Jag kan avslöja att flertalet av de ministrar och andra representanter för u-länderna som besöker vårt land och begär bistånd och andra former av samarbete tar upp även denna fråga och framför krav. I botten på detta förslag finns alltså ett starkt och klart uttalat ulandsönskemål. Det är alldeles entydigt.

Jag vill då bara erinra om att i den bedömning av kapitalutförseln från Sverige som skall ske ingår en bedömning även av dessa frågor. Vidare kommer ju fackliga representanter att ingå i fondens styrelse. Man kan inte förutsätta att beslut kommer att fattas i fondens styrelse, om allvarliga och befogade invändningar på den här punkten skulle resas av de fackliga representanterna. Om ett svenskt företag skall medverka som intressent måste dessutom hänsyn tas till den fackliga styrelserepresentation och den medbestämmandelag vi har här i Sverige. Även där har de fackliga representanterna inflytande. Det finns alltså många möjligheter att belysa dessa problem och att undvika negativa effekter på sysselsättningen. Nu säger kommunisterna ofta att alla sådana här investeringar får negativa effekter på sysselsättningen, men så är det inte. Troligen får flertalet fall positiva effekter på sysselsättningen i Sverige, på grund av att det blir ökade leveranser från Sverige.
Herr talman! Ja, visst har vi en medbestämmandelag, David Wirmark. Men på vilket sätt har den kunnat förhindra företagsnedläggelser här i landet? Inte på något sätt, mig veterligt. Gå ut och fråga lönarbetarna, de som sitter i fackföreningar och i MBL-förhandlingar! Jag vill fortsätta hävda att u-länderna inte har begärt den här typen av investeringar. Utredningsmannen gick ut och frågade Peru, Ecuador, Nigeria och Malaysia, och de hade visst sagt att de ville ha sådana. Men det är ju inte länder som vi skulle kunna ha som samarbetsländer när det gäller vårt biståndssamarbete. Det är möjligt att man har frågat vissa samarbetsländer: ”Vill ni ha de här företagsinvesteringarna?” Man har bara gett ett alternativ.

Sedan säger David Wirmark att u-landsinvesteringarna inte bara har varit negativa eftersom de också har bidragit till sysselsättningen både här hemma och i u-länderna. Men om jag inte har alldeles fel så presenterades för ungefär en månad sedan i LO-tidningen en utredning som två LO-ekonomer har gjort. Där säger de att de påståenden som görs från de borgerliga partiernas företrädare, om att svenska företagsinvesteringar utomlands skulle ha positiv effekt i vårt land när det gäller sysselsättningstillfällen, inte är sanna. Tvärtom! De stora svenska multinationella företagens ökade verksamhet i länder i tredje världen har inte gett några nya sysselsättningstillfällen här i landet, utan den har minskat antalet sysselsättningstillfällen. Jag vidhåller också att denna typ av kapitalistisk verksamhet, med svenska multinationella företags investeringar i u-länderna, inte bidrar till att utveckla de här länderna. Tvärtom bidrar den i stället till att konservera orättfärdiga ekonomiska system i dessa länder.

Herr talman! Herr Måbrink tog upp frågan om effekterna av ulandsinvesteringarna och hänvisade till att några LO-ekonomer hade publicerat ett material. Jag har inte sett materialet, men oberoende av det finns det många bevis och tecken på att just u-landsinvesteringarna bidrar till sysselsättningen hemma. Man kan bara titta på olika u-länder där det finns svenska investeringar för att se hur export och import påverkas. Det finns ett mycket klart samband där. Bertil Måbrink upprepar att inga u-länder har begärt några satsningar på den typ av investeringar som fonden skall förmedla. Om Bertil Måbrink inte vill ändra åsikt är det hans ensak, men han borde kunna tro mig på mitt ord när jag säger att de kontakter som u-länderna tar med såväl SIDA som UD inrymmer en rad önskemål i den riktningen. Detta faktum tycker naturligtvis inte Bertil Måbrink om, för det innebär att man vid sidan av statliga eller blandstatliga företag rent av skulle kunna etablera privatägda företag, och det strider mot hans socialistiska uppfattning. Därför vill han inte ha dessa insatser — oberoende av om u-länderna önskar det — och därför måste han stå här och förneka att u-länderna verkligen har framfört önskemål av det här slaget. Jag vill framhålla att en attityd som innebär att man vill bestämma vilka önskemål u-länderna skall ha är i grunden en paternalistisk och kolonial attityd.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande bl.a. ta upp de socialdemokratiska reservationer som gäller samarbetet på industriområdet samt frågan om en socialklausul i GATT. Allan Hernelius gjorde en tidsmässig redovisning av att utskottet hade haft 22 sammanträden och att vi sammanträtt i 38 timmar och 15 minuter, och Anna Lisa Lewén-Eliasson förklarade i sin replik att detta i stor utsträckning berodde på att den socialdemokratiska motionen hade tagit upp många fler aspekter på u-landspolitiken än propositionen hade gjort. Jag vill till detta säga att vi självfallet är tacksamma för att utskottet ger sig tid att behandla vår motion, men jag trodde att detta var något som var vanlig arbetsrutin i riksdagsarbetet. Den proposition som ligger till grund för riksdagens behandling i dag borde ha handlat om mycket mer än om det svenska biståndet. Det är detta vi velat påvisa i vår motion 1912. U-länderna har nu i flera år drivit kravet på en ny ekonomisk världsordning. Detta omtalas i propositionen, men om man letar efter ett försök från den tidigare borgerliga regeringen att ge förslag till hur en början till en svensk u-landspolitik skall se ut, då letar man förgäves. Efter en genomgång av den mångfald stora och komplicerade krav som u-länderna fört fram kommer propositionen i stort sett fram till en enda konkret slutsats, nämligen att en intern samrådsgrupp bör upprättas inom kanslihuset — en fråga som f. ö. riksdagen inte har att ta ställning till, eftersom den rör regeringens egna arbetsformer. Jag tror inte att det är till särskilt stor tröst för u-ländernas fattiga att propositionens mest konkreta slutsats handlar om denna samrådsgrupp. Just från folkpartiet kom tidigare under den socialdemokratiska regeringsperioden kritik för att vi inte tillräckligt beaktade u-landskraven och att vi inte tillräckligt konkret tog oss an frågan om en ny ekonomisk världsordning. Folkpartiet såg sig självt som ledande i u-landsfrågorna.

På biståndsområdet blev resultatet, precis som Anna Lisa Lewén-Eliasson tidigare sagt här i kammaren, att de borgerliga partierna nu i stort sett sluter upp kring de principer som vi lade fram för snart tio år sedan, och det är i och för sig bra. I vad gäller den större u-landspolitiken finns i propositionen i stort sett inga förslag förutom samrådsgruppens i kanslihuset. Vi vet med andra ord inte vad vare sig den förra eller den nya borgerliga regeringen vill göra med avseende på de krav på en ny världsordning som rests av u-länderna och från andra håll. Eftersom vi i dag ser att Ola Ullsten därtill har avskaffat biståndsministerposten i sin nya regering, är det än mer berättigat att fråga vad regeringen avser att göra på u-landspolitikens område. Såvitt jag vet har regeringens samrådsgrupp på det här området sammanträtt endast en enda gång hittills, men det kan väl hänga samman med att man inom kanslihuset på senare tid har varit strängt sysselsatt i andra samrådsgrupper. Man har haft annat att brottas med. Resultatet tycks i varje fall inte ha blivit att u-landspolitiken utvecklats till det bättre. Det är kanske att vara orättvis mot propositionen, om jag säger att det enda konkreta förslaget är samrådsgruppens, eftersom det i propositionen ju också föreslås inrättandet av en speciell fond för industriellt samarbete med uländerna, den s.k. industribiståndsfonden. Här var det intressant att lyssna till Sture Korpås. Han började med att säga: Jag skall inte kommentera propositionens förslag om en industribiståndsfond, jag skall inte kommentera det socialdemokratiska alternativet, dvs. samarbetsavtalen, utan jag skall ta upp den reservation som jag hade i den biståndspolitiska utredningen. Där talar han rent allmänt om industriutvecklingen och säger bl.a. att utvecklingen bör ske med hänsyn till landets egna förutsättningar. Men, Sture Korpås, i dag gäller det att ta ställning antingen för propositionen, dvs. utskottsmajoritetens förslag, eller också för den socialdemokratiska reservationen. Det finns inget centeralternativ i dagens debatt. David Wirmark tror att socialdemokraterna avstyrker inrättandet av den här fonden bara därför att LO vill det. Jag vill erinra David Wirmark om att vi tidigare i denna kammare behandlat borgerliga motioner, där man uttalat sig för ett halveller helstatligt utvecklingsbolag för de här frågorna. Industrifonden är ju bara detta utvecklingsbolag i en ny skepnad. David Wirmark kanske erinrar sig att vi alltid har röstat emot utvecklingsbolaget. Man menar alltså att medel från biståndsbudgeten skall användas för att få till stånd s.k. joint ventures, dvs. företag i u-länder som delägs av svenska företag. Det här är bara ett användningsalternativ, säger man. Socialdemokraterna har yrkat avslag på förslaget. Vi anser att den här fonden, som har kritiserats hårt av många remissinstanser, är en direkt utmaning mot de principer för biståndspolitiken som vi tidigare har sagt oss vara överens om. Fondförslaget föregicks av en snabbutredning, i själva verket snarast ett beställningsarbete, för att tillmötesgå krav som under många år rests från det svenska näringslivet. Utredningen sökte inte på något sätt analysera de olika komplicerade problem och krav som en ökad industrialisering i u-länderna ställer. Resultatet blev också därefter, och en massiv kritik mot utredningsförslaget kom fram från de grupper och organisationer som sedan länge sökt verka för en framåtsyftande och upplyst biståndspolitik. De socialdemokratiska invändningarna mot fonden kan jag sammanfatta i åtta punkter. 1. U-länderna tvingas att gå in i ett samägande med svenska företag för att få del av fondens kapitalresurser. Initiativrätten till biståndsinsatser liksom förhandlingsstyrkan överlämnas från mottagarlandet till det svenska företag som överväger en investering i något u-land. Detta strider mot den grundläggande landprogrammeringen av biståndet, en princip som den borgerliga regeringen sagt sig vara överens med oss socialdemokrater om. 2. Biståndet skall bidra till ökat oberoende för u-länderna. Det har vi också sagt oss vara överens om. Nu tvingar man u-länderna att vid sin industrialisering samäga företag med utländska intressenter. Det finns ingenting i nuvarande regler som hindrar u-länderna att begära ett samägande, men vi anser att u-länderna inte skall tvingas in i ett sådant. 3. U-länderna har aldrig begärt denna fond. Jag är övertygad om att uländerna vid de framställningar de gör både till den svenska regeringen och till andra industriländer begär hjälp med att industrialisera sitt land, men jag kan aldrig tänka mig att något av dem har konstruerat ett förslag till en sådan fond och sagt att man tycker att det är den bästa lösningen. Nej, vad de begärt är att i-länderna i sin biståndsgivning skall ställa sig mer positiva till att stödja u-länderna i deras industrialisering, men inte på de bundna villkor som fonden innebär. 4. Fondförslaget innebär konflikt med principen att koncentrera det svenska biståndet till ett begränsat antal mottagarländer. I stället vill man med fonden utvidga antalet u-länder för samarbete. 5. Med de här anförda argumenten bryts principen att biståndet skall utgå från mottagarländernas prioriteringar. I stället skall det delvis styras av industrins intressen. Det finns en klar risk att biståndsviljan i Sverige minskar på liknande sätt som i andra länder, där biståndet blandats ihop med företagsintressen. 6. Företagens investeringsvilja i Sverige och i utlandet har inte analyserats i förhållande till den föreslagna fonden. Därmed kan det skapas en motsättning om de anställda upplever att biståndsmedel används för att flytta ut produktion i stället för att skapa nya industrier i u-länderna. Det var på den punkten intressant att höra vad David Wirmark sade när det gällde fondens styrelse, där de fackliga representanterna skulle få ett avgörande inflytande. Jag vill då till David Wirmark ställa följande fråga: Kommer de fackliga representanterna att ha vetorätt i fondens styrelse? 7. SIDA:s personal, speciellt på biståndskontoren, får den dubbla uppgiften att dels administrera det normala biståndet, dels stödja fondens arbete. Denna dubbla roll kan minska möjligheterna till ett förtroendefullt samarbete med landets myndigheter. 8. Med fondens konstruktion uppfyller gåvoandelen i verksamheten inte de minimikrav som överenskommits i OECD:s biståndskommitté DAC. Därmed kan det inte räknas som bistånd trots att regeringen använder biståndsanslaget. Utskottet har i sitt betänkande på intet sätt bemött vår kritik. Dels hävdas som försvar eller kanske rättare sagt som ursäkt att det är en mycket blygsam del av biståndsanslagen som skall användas för fonden. Detta är verkligen inget försvar för en dålig sak. Är förslaget dåligt, så är det dåligt. 100 milj.kr. är f. ö. inget lågt belopp för dem som behöver vårt bistånd. Dels sägs att fonden är ett uttryck för att eftersträva ”ett samarbete på mer jämlika villkor än det givare-mottagareförhållande som utmärker biståndsverksamheten”. Hur förhållandet mellan utländska företag och ett fattigt u-land kan rubriceras som jämlikt när, förutom all övrig makt som i dagens värld tillkommer multinationella företag, även makten över biståndspengar läggs över till företagen, är för mig en gåta. T. o. m. den gamle Adam Smith skulle nog vända sig bort inför de senfödda liberalextremister som kommit på en sådan förklaring. Jag tycker det vore renhårigare av företrädare för de borgerliga partierna att gå upp här och deklarera som det är, nämligen att u länderna tidigare fått för mycket att säga till om i svenskt bistånd och att näringslivets företrädare i Sverige vill ha mer att bestämma om även på detta område. För att tillmötesgå kraven på ett ökat teknologiskt och industriellt samarbete med u-länderna har vi föreslagit att samarbetsavtal skall upprättas med u-länder som söker ett större internationellt oberoende och som försöker använda detta för större rättvisa inom landet. Vi har i motionen satt in förslaget i ett utrikespolitiskt och ett biståndspolitiskt sammanhang så att avtalen skulle stödja och inte motverka våra biståndspolitiska principer resp. u-ländernas strävan till oberoende och självtillit. De principer för biståndet som vi är överens om skulle med vårt förslag komma att utsträckas till fler typer av samarbete med u-länder. Det skulle bl.a. stimulera till ökad produktion av basbehovsvaror och bidra till att svensk teknologi i högre grad användes för de angelägna behoven. Detta förslag avstyrks av utrikesutskottets borgerliga majoritet, huvudsakligen med hänvisning till att förslagen inte nödvändigtvis passar in i de enskilda företagens egen planering. Det är beklagligt, men kanske inte helt förvånande, att utskottsmajoriteten därför inte gett sig in på en seriös behandling av vårt förslag på denna punkt. Det visas bl.a. av att utskottsmajoriteten använder handelspolitiska argument mot våra förslag om samarbetsavtal, skrivningar som man kunde ha besparat sig om man läst våra förslag noggrannare. Det är väl bara att hoppas att de ideologiska blockeringar som präglat utrikesutskottets betänkande inte skall behöva prägla alla de borgerliga partierna i lika många år som det tog att acceptera principerna för biståndspolitiken. I den socialdemokratiska motionen och reservationen för vi också fram kravet på en socialklausul i GATT, och det har ju tidigare här i dag debatterats. De nuvarande reglerna i GATT utformades efter andra världskriget för att främja en friare handel mellan de västliga industriländerna. På senare tid har förutsättningarna för världshandeln förändrats. De multinationella företagens dominans har blivit större, allt fler u-länder har blivit exportproducenter av industrivaror, och industriteknologin har utvecklats så att tidigare förutsättningar har förändrats. Multinationella företag i allians med socialt oansvariga u-landsregeringar driver en industripolitik som innebär hård utsugning av de anställda och grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Socialklausulens innebörd är att ställa krav på skäliga arbetsvillkor. Kravet har i Sverige rests från både LO och TCO och internationellt av Fria Fackföreningsinternationalen. Den nya handelsministern kommer redan i morgon att mötas av en ny gemensam skrivelse från LO och TCO, där kravet på en socialklausul upprepas. Det återstår att se, om den nya handelsministern liksom sin företrädare Staffan Burenstam Linder kommer att säga att detta krav är att ”förfalla till åsiktsimperialism”. Kravet innebär inte, för att citera TCO:s industripolitiska rapport En offensiv industripolitik, som lades fram senaste helgen, ”att u-ländernas industrianställda skall ha samma lön och villkor som i Sverige utan att de med hänsyn till produktivitet och allmänna förhållanden i det egna landet skall ha skäliga villkor”. Detta är förvisso inte fallet i en hel del u-länder, där de styrande med stöd av antifackliga lagar och i avsaknad av samhällsomsorg satsar på en utvecklingspolitik som ger rikedom åt ett fåtal och ökad fattigdom åt stora befolkningsgrupper. Utskottsmajoriteten ställer sig sval och avvisande till förslaget om en socialklausul men antyder på sina håll förståelse för problemet. Men denna passivitet inför framväxten av frizoner i ett femtiotal u-länder och andra avarter av industrialisering kan inte rättfärdigas. Utskottsmajoriteten hänvisar till arbetet med uppförandekoden för multinationella företag liksom samarbetet inom ILO och erkänner därigenom indirekt det berättigade i kravet. Men utskottsmajoriteten vet säkert att de instanser man hänvisar till hittills inte utfärdat bindande resolutioner eller avtal, som man gör i GATT. Den borgerliga passiviteten inför de problem som socialklausulen aktualiserar kan tyvärr, om den allmänna lågkonjunkturen och arbetslösheten fortsätter, medföra en starkare grogrund för protektionistiska krav i handelspolitiken, en utveckling som vi alla vill värja oss för samtidigt som allt flera löntagare i u-länderna lider svårt. De krav jag här har tagit upp är en del av de många krav som finns med i vår motion. Motionen är i sin tur till stor del baserad på ett program — Arbetarrörelsen och en rättvisare världsordning —- som behandlades och antogs av vår partikongress för några veckor sedan. Vi har där sökt analysera u-landsproblemen i ett vidare perspektiv än det traditionellt biståndspolitiska och lagt fram förslag på motsvarande sätt. Sverige kommer att stå inför betydligt större och mer vittomfattande problem och förhållanden till uländerna inför 1980-talet. Vi har gjort ett försök att börja ta oss an dessa. Propositionen inskränker sig i stort sett till biståndspolitiken. Den är i många stycken en proposition för gårdagens problem. Om samhället inte tar sig an morgondagens problem, kommer anonyma ekonomiska krafter att lösa dem på sina villkor.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 Ola Ullsten har i dag presenterat sin nya regering och sin regeringsdeklaration, och man frågar sig nu: Hur tänker regeringen ta sig an ulandsproblemen och frågan om en ny ekonomisk världsordning? Kommer folkpartiet att leva upp till sin uttalade roll som ledande i u-landsfrågor? I regeringsdeklarationen står att en medveten u-landspolitik skall utformas. I den tidigare borgerliga regeringen var det så mycket förhandlande i kanslihuset, har vi hört, och då nådde folkpartiet kanske inte ända fram med sina förslag. Men nu måste fältet vara fritt att nå ända fram, i varje fall till riksdagen, med de u-landsvänliga förslag som vi förmodar kommer med anledning av regeringsdeklarationen.
Herr talman! Fru Sigurdsen tog upp frågan om utskottets behandling av propositionen och motionerna och sade att det var en självklarhet, och ingenting att yvas över, att den socialdemokratiska motionen behandlats. Nej, självfallet inte. Naturligtvis skulle den behandlas, och det skedde också. Vad jag ville säga med mina tidssiffror var bara att den hade ägnats en ingående behandling. I 38 timmar under 22 sammanträden hade frågor sammanhängande med propositionen och motionerna diskuterats. Jag tror att fru Sigurdsen förstår skillnaden. När det gäller socialklausulen har jag redan något snuddat vid den. Fru Sigurdsen tog upp risken för protektionism i det sammanhanget och sade att ingen av oss vill vara med om det. Ja, jag hoppas det, men jag har faktiskt vissa intryck av att det också finns andra stämningar. Jag har en artikel i LO tidningen framför mig med rubriken Om det krävs protektionism — låt oss då ha det. Jag har också en artikel i Metallarbetaren där en diskussion refereras. Där står att vi måste ifrågasätta frihandeln. I det sammanhanget kommer också socialklausulen upp. Om det råder generellt sämre arbetsförhållanden i ett u-land än hos oss är det faktiskt ett dåligt skäl för handelshinder. Det vore ett orimligt resonemang om vi i fattigdomens elände skulle söka öka den fattigdom som finns i vissa länder genom att uppsätta villkor om särskilda förhållanden där som landet inte självt har infört. Fackligt arbete är den rätta vägen, inte socialklausuler. Om vi inte skall tillåta export till länder där arbetsförhållandena ur vår synvinkel inte anses vara till fyllest, skall vi då tillåta import från sådana länder? Faller inte det egentligen under samma förkastelsedom? Jag tror att Sverige minst av alla länder har anledning att som handelshinder utfärda föreskrifter för u-länderna. Med sådana skulle vi försämra deras läge på världsmarknaden och befolkningens arbetsvillkor. Fru Sigurdsen tog upp frågan om fackligt veto i den föreslagna industrifondstyrelsen. Det var faktiskt så, herr talman, att i det gamla Polen hade adelsmännen veto i en rad frågor. Den fackliga rörelsen i Sverige har redan veto i en del sammanhang. Skall man nu utvidga denna vetorätt till att gälla även beslut i industrifondstyrelsen? Allt går igen.
Herr talman! Fru Sigurdsen frågade om folkpartiet även i fortsättningen kommer att försöka vara en föregångare inom biståndsoch u-landspolitiken. Svaret är naturligtvis ja. Vi kommer liksom tidigare att försöka driva på med en aktiv och medveten u-landspolitik och en framsynt biståndspolitik. De här kraven finns också med i den proposition som vi nu diskuterar. Jag hoppas att socialdemokraterna kommer att ge oss hjälp och stöd i det arbetet och att de inte kommer att besväras av gamla dogmer från biståndets barndom när det gäller att komma fram till former av samarbete som gagnar u-länderna.

Därmed blir sammankopplingen en metod att åstadkomma bärkraftiga och effektiva u-landsföretag. Och det finns minsann nog av u-landsföretag som går med förlust i dag för att vi nu skall börja att ge ett bidrag till en annan och bättre ordning. Fru Sigurdsen frågade också om fackliga representanter i styrelsen skulle ha vetorätt. Nej, inga medlemmar i styrelsen kommer att få vetorätt, men det är klart att man kommer att lyssna mycket noga till vad de fackliga representanterna i styrelsen kommer att säga just när det gäller sysselsättningsaspekten — och naturligtvis också i andra frågor. Fru Sigurdsen upprepar att en del av den här verksamheten kommer att styras av industrins intressen. Jag vill bara än en gång notera att det är fastslaget i propositionen att all verksamhet skall försiggå i enlighet med uländernas egna prioriteringar och deras egen planering.
Herr talman! Ja, Allan Hernelius, det är kanske inte så konstigt att människorna på arbetsplatserna, både arbetare och tjänstemän, är oroliga inför den nuvarande utvecklingen och att det då och då hörs inlägg som kanske tyder på att man skulle vilja ha en ökad protektionism, Det är denna oro som kommer till uttryck. Kravet på en socialklausul i GATT har fackföreningsrörelsen drivit sedan början på 1970-talet. Extrema yttringar när det gäller dåliga arbetsvillkor och exempel på hur de multinationella företagen verkar får vi ju i frizonerna. En delegation från fackföreningsrörelsen skall i början på nästa år skickas ut för att studera dessa problem i Sydostasien. Jag ställde min fråga om fackligt veto med anledning av det svar som Bertil Måbrink fick av David Wirmark och som man kunde tolka så att de fackliga representanterna skulle kunna förhindra en verksamhet där man flyttade ut arbetstillfällen. Jag vet inte hur många fackföreningsrepresentanter som skall ingå i styrelsen, om det är en eller två, men de kommer under alla förhållanden att vara i minoritet. Då frågade jag om meningen var att de skulle ha ett fackligt veto, för jag drog den slutsatsen att de annars inte kunde ha något inflytande på dessa frågor. Man skall lyssna på dem, sade David Wirmark. Ja, vi brukar också säga att man skall lyssna på rörelsen. I det här fallet skall man alltså lyssna på de fackliga representanterna. Den framsynta folkpartipolitiken finns med i propositionen, säger David Wirmark. Nej, den finns inte med där. Däremot finns det en del av framsynt politik med i utskottsbetänkandet, eftersom vi har tagit upp många fler frågor som vi menar gäller morgondagens u-landspolitik i motionen 1912. Det är därför som vi har fått ett bredare perspektiv i utskottsbetänkandet än man har i den, som vi tycker, magra propositionen. Gamla dogmer nämndes. I fråga om inställningen till hur vi bäst skall hjälpa u-länderna med industrialiseringen är det nog en ideologisk skillnad som föreligger mellan oss och de borgerliga i den här kammaren.
Herr talman! Jag förstår till fullo den oro bland de sysselsatta inom många industrier och inom t.ex. handeln som kan följa av störningar i produktion och export genom tillverkning i länder som icke uppfyller våra krav på arbetsvillkor. Vad jag vill ha sagt är bara att det är en dålig metod att försöka komma till rätta med sådana företeelser genom att slå in på en protektionistisk väg. Det kommer att göra ont värre. Många exempel visar att ett exportland som Sverige framför allt skall undvika att beträda vägar som leder till handelshinder gentemot det egna landets export. Vi har helt nyligen sett exempel på det; jag tänker då på vår stålexport. Vi bör nog försöka hålla vårt hus rent på den punkten. Jag förstår också till fullo de motiv som kan ligga bakom önskemålet om en socialklausul. Det är välmenande motiv, och det är motiv som vi gärna vill se tillgodosedda på annat sätt: genom ILO och genom en starkare internationell fackföreningsrörelse. Den saken är vi överens om, och det har också utskottet betonat i sitt yttrande. Jag vill bara tillfoga den reflexionen att det inte bara är multinationella företag som skapar dåliga arbetsmiljöer. Jag såg för någon tid sedan ett reportage rörande cementindustrin i Polen. Den dåliga arbetsmiljön där kan man inte gärna skylla på multinationella företag.
Herr talman! Fru Sigurdsen säger att det föreligger en ideologisk skillnad mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna i denna fråga. Låt mig bara konstatera att socialdemokraterna själva i sin motion föreslagit att biståndsmedel skall användas när det gäller industriellt samarbete med uländerna inom ramen för samarbetsavtalen. Den gränsen är alltså tydligen redan uppluckrad. Och det är ju faktiskt så att det redan nu i biståndet finns former för svenska företag att medverka och faktiskt även göra vinster på denna medverkan. Det gäller både det stora Bai Bang-projektet och mycket enklare konsultstudier. Genom biståndet upparbetas också kontakter som leder till kommersiella relationer mellan dessa företag och våra mottagarländer. Vad man får akta sig för är att en sådan samverkan leder till en bindning som blir till förfång för mottagarlandet. Fru Sigurdsen är ingalunda ren på den här punkten. Under hennes tid som biståndsminister genomfördes den mycket stora höjningen av andelen bundet bistånd från Sverige. Det finns alltså redan beröringspunkter mellan affärer och bistånd. Fonden innebär alltså inte någon ny och annorlunda handlingslinje — det är väl helt klart. Låt mig också säga att det viktiga inte är om de medel vi använder till fonden kan rapporteras som bistånd i något organ i Paris. Det viktiga är vilka effekter insatserna får i u-landet: Får vi fram bra och nyttiga företag, får vi fram företag som svarar mot basbehov, får vi fram effektiva företag, som driver på en ekonomisk utveckling för folket i landet? Det är detta som är det viktiga.
Herr talman! Först till Allan Hernelius: De här diskussionerna om ökande protektionism som vi möter ute på arbetsplatser och annorstädes kommer samtidigt med att man diskuterar hur det fungerar på arbetsplatser ute i de här länderna; man läser ju om situationen i lågprisländerna osv. Det är klart att vi skall arbeta för starkare fackföreningsrörelser, för ett ökat bistånd och över huvud taget för att hjälpa på olika sätt så att det blir en aktivitet när det gäller facklig verksamhet i de här länderna. Men i denna kamp för att få mera jämlika villkor på världsmarknaden menar vi att kravet på en socialklausul borde vara ett av medlen. Så till David Wirmark: Hur David Wirmark än beskriver saken finns det en ideologisk skillnad i de här sammanhangen. I biståndet medverkar företag på olika sätt, menar han. Ja, visst gör de det, inte bara i det bundna biståndet utan också genom att vi köper varor och tjänster från olika företag. Naturligtvis måste det finnas en samverkan med det svenska näringslivet för att vi skall kunna hjälpa till med industrialisering i u-länderna. Vi har siffror här som pekar på den stora ökning som har skett när det gäller industribiståndet; jag tror att det är från 2 till 33 96 under en sjuårsperiod. Men detta har skett med de former vi nu har för biståndsverksamheten. Och givetvis behöver SIDA ökade resurser för att klara det ökade behovet. Bindningen till varor och tjänster visar sig inte bara i det att vi har ett bundet varubistånd i budgeten. Kammaren kanske också erinrar sig vilka det var som drev vetekampanjen — vi skulle köpa upp en mängd överskottsvete åt u-länderna. Det var ju också att binda biståndet till varor. Om jag inte minns fel — och det gör jag inte — var folkpartiet mycket aktivt i de sammanhangen. Ett visst bundet bistånd kan vi vara med om av sysselsättningsskäl, men inte för att hjälpa det svenska näringslivet.

Herr talman! Den svenska u-landshjälpens huvuduppgifter har varit dels att ge hjälp i nödsituationer, dels att i olika avseenden främja mottagarländernas utveckling. Så kommer u-landsarbetet säkerligen också i fortsättningen att bedrivas. Nöden i världen är tyvärr så stor att en stor del av vår ulandshjälp i olika former måste gå till katastrofbistånd eller någonting som närmast liknar det. På längre sikt bör emellertid vår strävan vara att våra mottagarländer skall nå upp till en nivå där biståndet inte längre är nödvändigt. Så har skett med vissa länder, t.ex. Cuba och Tunisien. Även om biståndet kan upphöra, återstår dock det betydligt vidare begreppet u-landspolitik. Dagens debatt har mycket koncentrerats på själva biståndsdelen, men jag vill framhålla att u-landspolitiken också sträcker sig in på områden som utrikespolitik, sjöfartspolitik och valutapolitik liksom jordbruks-, industrioch arbetsmarknadspolitik, allt i den mån våra åtgärder på sådana områden påverkar u-länderna och deras utvecklingsmöjligheter. Här bör väl också de kulturella förbindelserna med dessa länder nämnas. Det framstår sålunda i dag som självklart att industriländernas relationer till uländerna inte enbart är en fråga om bistånd, även om biståndsdelen när det gäller flertalet av de länder med vilka vi har kontakter fortfarande är dominerande. En första förutsättning för vår u-hjälp är hur mycket vi vill offra av våra egna resurser för att hjälpa andra. När — för att använda socialdemokratisk vokabulär — vi centerpartister i början av 1950-talet första gången motionerade i riksdagen om enprocentsmålet vann det inte stort gehör. Så småningom anslöt sig dock allt fler till tanken på enprocentsmålet. Det är, som Anna Lisa Lewén-Eliasson sade, beklagligt att vissa stora industriländer som USA och Japan inte har nått så långt på vägen mot enprocentsmålet. Hon kunde ha tillagt att det är lika beklagligt att det stora blocket av socialistiska länder har en ännu längre väg att gå innan enprocentsmålet är uppfyllt. Det kan inte bara vara deras systems ineffektivitet som gör att de har givit så litet, utan det beror också på att de inte vill ge mera. Biståndet räknas ju i procent av BNP. Det socialdemokratiska partiet har nästan hela tiden intagit en i viss mån återhållande attityd till u-hjälpen. Jag erinrar mig många debatter i riksdagen där man fått kämpa mot socialdemokraterna för att få till stånd en ökad uhjälp. Ett tidigare socialdemokratiskt statsråd motiverade t.o.m. sin avgång med partiets alltför negativa attityd till u-hjälpen. Under senare år har emellertid enigheten om den svenska u-hjälpen varit större. Vid årets behandling av riktlinjerna för vårt lands internationella utvecklingssamarbete finner man inte mer än sex reservationer, av vilka en del skiljer sig så obetydligt från utskottets inställning att man undrar varför de egentligen har tillkommit. En av motionerna —-den som rör IDB — hör inte hit, fast den av formella skäl har kommit att behandlas. Anslutningen till IDB kom inte till med motiveringen att det var fråga om u-hjälp. När det gäller de mål som har mer direkt betydelse för biståndets utformning och val av samarbetsländer urskiljer biståndspolitiska utredningen fyra mål: resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomiskt och politiskt oberoende samt demokratisk samhällsutveckling. BPU anser att det första av de angivna målen har en avgörande betydelse, därför att ökade resurser gör det lättare att nå andra mål. Ju större produktionen är desto mer finns det att fördela genom olika åtgärder som syftar till social rättvisa. Alla u-länder satsar i någon mening på att öka produktionen. De skillnader som finns gäller metoderna att nå ökad tillväxt. BPU anser att i den utsträckning detta mål bör vara styrande för inriktningen av Sveriges bistånd, förefaller det rimligt att ge förtur åt länder som satsar på en varuoch tjänsteproduktion direkt för de breda folklagrens behov och beaktar sysselsättningsproblemen. Det instämmer också utskottet i. BPU tillfogar också, att om en konflikt uppkommer mellan utjämningsoch tillväxtmål så måste det förstnämnda målet få väga över. Vid FN:s sjätte extra generalförsamling våren 1974 fördes fram förslag om en ny internationell ekonomisk ordning. Kraven var i flertalet fall mycket allmänt hållna. Ett par av dem vill jag särskilt understryka, nämligen för det första makt över inhemska naturresurser. Detta finns uttryckligen stadgat i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, artikel 1 § 2, där det heter: ”Alla folk må för sina egna syften fritt förfoga över sina naturrikedomar och naturtillgångar, dock att detta ej må ske till förfång för förpliktelser, som härrör från det på principen om det gemensamma intresset grundade internationella samarbetet på det ekonomiska området och den internationella rätten. I intet fall skall ett folk kunna berövas sina egna utkomstmöjligheter.” Det andra kravet är stöd till industrialisering. Sådant stöd kan givetvis ges i olika former, men det är förvånande att socialdemokraterna så hårt går emot industrifonden. Det är ju, som har framhållits i utskottet, en relativt sett mycket blygsam del av biståndsanslagen som förutsätts bli tillförd fonden som grundkapital, nämligen 35 milj.kr. under budgetåret 1978 79. Självfallet är det resp. u-länders egen sak att avgöra huruvida s.k. joint ventures, dvs. samägda företag, är den form för industrisamarbete som passar dem bäst. Det är vidare att märka att joint ventures inte är det enda tänkbara sättet för fondmedverkan. Det förvånar mig att Gertrud Sigurdsen säger att u-länderna tvingas till någonting. U länderna är suveräna och behöver inte anta någonting av det som föreslås från svensk sida. Jag förstår inte hennes uttryck att de skulle tvingas till någonting. Fonden skall också kunna finansiera förinvesteringsstudier. De samarbetsformer som fondförslaget erbjuder svarar mot de önskemål som inte bara framförts, som nämnts här tidigare i dag, i generella termer såsom i FN deklarationen om en ny ekonomisk världsordning och i Limadeklarationen, utan också, som David Wirmark har påpekat, mer konkret och direkt riktats till Sverige från en rad av våra programländer. Det har därvid klart kommit till uttryck att de eftersträvar någonting vidare än vad som ryms inom det traditionella biståndet, nämligen ett samarbete på mer jämlika villkor än det givare-mottagareförhållande som utmärker biståndsverksamheten. De har sålunda visat ett klart intresse för att svenska företag engagerar sig i deras industriella uppbyggnad både med kunnande och kapital. Samtidigt har de i likhet med de företag som i detta syfte har blivit kontaktade — efterlyst en medverkan från statens sida som en garanti för det industriella direktsamarbete mellan företag som varit under diskussion. Den föreslagna fonden bör kunna motsvara just dessa önskemål. Socialdemokraterna för fram samarbetsavtalen såsom alternativ, men erfarenheterna av de hittillsvarande avtalen är inte särskilt positiva. Man kan inte påvisa att exporten har ökat genom dem. De har dock krävt betydande arbetsinsatser och administrativa resurser. Utskottet har också påvisat en del andra olägenheter med samarbetsavtalen. I stort sett kan man säga att de inte har lett till sådana resultat att de utgör något alternativ. David Wirmark påpekade att även om beloppet är ganska ringa tillkommer upplåningen och det egna kapitalet, och då kan det få större effekt än det ringa belopp på en procent som nu är föreslaget. Herr talman! I den mängd av frågor som behandlas i propositionen om riktlinjer för det internationella utvecklingssamarbetet vill jag särskilt ta upp två områden. BPU har i de fyra mål som bör gälla för biståndets utformning framhållit att det bör ske en ekonomisk och social utjämning och att det bör bli en demokratisk samhällsutveckling, några punkter som centern har strävat efter under många års arbete med u-landshjälpen. Även om Sverige högst ogärna uppställer några villkor för sin u-hjälp, bör det dock klargöras att vi önskar en sådan utveckling. Om stora ekonomiska och sociala klyftor kvarstår i ett land, där vissa grupper kanske lever i överflöd och andra i svår nöd, bör vi rimligen framhålla att Sverige inte accepterar sådana anordningar och att vi önskar att en social och ekonomisk utjämning sker. Det bör heller inte uteslutas att den svenska u-hjälpen kan påverkas för länder som inga strävanden har till större jämlikhet, i synnerhet om hjälpen kan befaras inte komma till de mest behövande. I dagens diskussion har det talats mycket om hur vi skall kunna få fram hjälpen på ett effektivt sätt. Inte från socialdemokratiskt håll men från kommunistiskt har man rent av ifrågasatt ett avbrytande av hjälpen. Det kan vara intressant att anföra några uppgifter om per capita-inkomsten i vissa länder, som har varit under diskussion i dag. Per capita-inkomsten 1976 var i Bangladesh 100, i Pakistan 130, i Sri Lanka 130, i Vietnam 150 och i Tanzania 160 dollar. I Tunisien var per capita-inkomsten 600 och i det nu av de socialistiska partierna så varmt omhuldade Cuba 710 dollar. Det andra område som jag vill ta upp är att långvariga och allvarliga kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter bör kunna påverka vår beredvillighet att fortsätta samarbetet. Det är, som utskottet har påpekat, svårt att förutse de situationer som kan föranleda ett omedelbart avbrott i samarbetet — det har hittills skett i ett fall som följd av en statskupp. Man kan emellertid inte utesluta att det kan ske så grundläggande förändringar i ett mottagarlands politik att det blir aktuellt att omedelbart avbryta biståndet. I konventionen om de mänskliga rättigheterna finns, fast i något annorlunda formulering, inskrivet ett demokratiskt styrelseskick. Varje land är enligt FN-stadgan suveränt, och Sverige har väl inte tänkt att ingripa i ett lands inre angelägenheter. Men har vi ett avsevärt samarbete med ett land, så bör vi inte underlåta att påpeka vårt intresse för en demokratisk samhällsutveckling. Tyvärr är det många av våra mottagarländer som är diktaturer. Så länge enpartisystem råder och alla andra partier är förbjudna kan man inte tala Jag förvånar mig över att utskottets vice ordförande Anna Lisa Lewén Eliasson ägnade så mycket tid åt biståndspolitiska utredningens uttalande om enpartisystem. Men observera: det står icke något om detta i utskottets betänkande, utan det är biståndspolitiska utredningens uttalande. Jag vill verkligen fråga Anna Lisa Lewén-Eliasson om hon anser att det är demokrati om bara ett parti får lov att existera och alla andra partier är förbjudna, om det är en demokrati när det finns ett mycket stort antal politiska fångar och när pressfriheten och mötesfriheten är beskuren. Kan man säga att det är en demokrati? Dessa diktaturländer har val — det bör observeras, och det låter så vackert. Men gå vidare och se: Hur nomineras de kandidater som skall väljas? Då finner vi att det redan är klart vem som skall väljas, och sedan förrättas det val där 99 96 av folket röstar, och röstar på samma kandidater. I många av de här fallen är det endast den härskande juntans folk som får nomineras. Och då blir ju valen bara skenval som inte alls återspeglar folkets vilja. Jag anser det mycket betydelsefullt att det i utskottets betänkande, som jag förmodar inom kort kommer att godkännas av riksdagen, finns inskrivet att ”långvariga och allvarliga kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter bör kunna påverka vår beredvillighet att fortsätta samarbetet”. Herr talman! Jag skall inte gå in på Cuba och andra sådana länder.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
Herr talman! Torsten Bengtson ställde en direkt fråga till mig om de demokratiska förhållandena. Jag vill säga: Jag tycker det är ganska viktigt att i den här debatten också få ta med uttalanden från den biståndspolitiska utredningen därför att den var sammansatt av representanter för de fem partierna i riksdagen. Och just i det här avseendet, hur man skall karakterisera ett folkligt inflytande i länder som dem vi talar om här i dag, gjorde utredningen ett enigt uttalande som jag anser vara ganska intressant och viktigt. Utredningen sade: ”Ett folkligt deltagande i beslutsprocessen är självfallet viktigt även om det inte sker inom i västerländsk mening demokratiska former. I en del av de s.k. enpartistaterna kan det enda tillåtna partiet ha karaktären av en nationell folkrörelse med det främsta syftet att mobilisera mänskliga och materiella resurser för utvecklingen. Inom denna ram finns ofta möjligheter till ett brett deltagande i beslutsprocessen.” Det är just detta som jag vill uppmärksamma här som ett viktigt led i demokratiseringen. Vi får alltså betrakta demokratin och hur den fungerar och utvecklas mer vidsträckt än om vi ser den ur rent svensk synpunkt. Jag skulle också vilja ta upp frågan om nomineringar.

Detta är naturligtvis inte någonting som liknar svensk demokrati, men det är i alla fall värt att observera och ta till vara. Jagtror alltså att man inte skall vara så fruktansvärt ängslig utan att man får tillgodogöra sig de strävanden till och de uttryck för ett folkinflytande som finns i olika länder. Det är det jag velat föra fram.
Herr talman! Jag tror att man skall akta sig för att tumma på demokratin — och det anser jag att man gör om man accepterar ett system där bara ett enda parti tillåts. Det kan aldrig enligt min uppfattning bli någon demokrati. Jag frågar om igen Anna Lisa Lewén-Eliasson om hon anser att en demokrati verkligen är möjlig när man förbjuder andra partier. Hur skulle socialdemokratin och centern ha kunnat komma fram i svensk politik om endast ett enpartisystem hade existerat? Hur skall man få reda på att det är en folkrörelse som står bakom någonting när det är förbud mot att ha några andra partier? Är det en folkrörelse i så fall — när man har förbjudit andra riktningar att göra sig gällande? Sedan använder Anna Lisa Lewén-Eliasson uttrycket ”ur svensk synpunkt demokrati”. Det är inte bara ur svensk synpunkt. Se på konventionen om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s alla länder! Jag minns inte att någon röstade emot den då i varje fall. Där står också inskrivet om demokrati, så det är inte någon svensk uppfinning i fråga om demokrati som jag hävdar, utan det är en i högsta grad internationellt erkänd form. I ett land som jag känner till och som har enpartisystem säger man att två kandidater får nomineras i varje krets — naturligtvis från det enda erkända partiet. Dessa kandidater skall emellertid godkännas av centralkommittén. Hur mycket har då folket att säga till om? Då har vi just den där toppstyrningen som förekommer i diktaturerna. Folket har alltså inte någonting att säga till om. Först är det enpartisystem, sedan skall man från toppen godkänna de kandidater som skall förekomma. Vad återstår då egentligen av val genom folket? Nej, jag tar avstånd från sådant. Skall det vara en demokrati så skall folkets verkliga vilja komma fram. Det skall inte vara resonemang som kan leda till att man tummar på demokratin.
Herr talman! Jag tror att en diskussion mellan Torsten Bengtson och mig är ganska ofruktbar, eftersom vi aldrig kommer att kunna se lika på de här sakerna. Mitt sätt att betrakta problemen i dessa länder kan jag inte formalisera på det sätt som Torsten Bengtson gör. Men jag vill motivera min ståndpunkt. Jag vill åberopa Barbro Johansson, en inte alldeles okänd person, som arbetat i Tanzania i många år. Hon berättade för oss —en grupp svenskar som rest ut till Tanzania — mycket vältaligt om varför hon stödde enpartiväsendet i Tanzania. Hon menade att det skulle vara förödande för detta nya land med sin nya självständighet att inlåta sig på något slags partiväsende som skulle skapa svårigheter i stället för den endräkt och sammanhållning som hon ansåg att folket där måste prestera. Jag tror att man skall lyssna på sådana skäl. För min egen del anser jag att det viktigaste av allt i dessa länder är att man mobiliserar ett intresse, en vilja att vara med, hos den stora gruppen av människor. Detta måste man få utveckla med de möjligheter som dessa länder har.

Men vi skall väl ändå inte begära att en sådan skall finnas i dag.

Herr talman! Jag tror också att det blir en fullständigt ofruktbar diskussion mellan oss om Anna Lisa Lewén-Eliasson vill tumma på demokratin, för det kommer jag inte alls att gå med på att man gör. Jag kommer icke att acceptera några enpartisystem och säga att de är en form av demokrati. Anna Lisa Lewén-Eliasson nämner Tanzania, och det var just det land jag tog som exempel på hur nomineringar går till. Upplysning om detta fick vi under utrikesutskottets resa dit, när vi båda var med. Vi fick då veta att nomineringarna sker på det sättet. När det gäller att få enighet och sammanhållning på ett annat sätt så är det mycket lätt om man har en diktatur, åtminstone ytligt sett, för då får inga andra meningar göra sig gällande. Uttrycket ”mobilisera intresset” används också i sammanhanget. Det kan man göra om man har en verklig demokrati med fria val där man får nominera vilka kandidater man önskar, men inte i system där man inte har rättighet att nominera. Om inte folkviljan får komma till uttryck i ett land blir resultatet att en junta bestämmer. Och det blir en junta i varje land där man inte har demokratiska och fria val.

Herr talman! Ett bestående inslag i moderata samlingspartiets u-landspolitik har varit kravet på att Sverige skall anlägga en helhetssyn på sina relationer till u-länderna. Partiets u-landskommitté framlade 1967 förslag om en samordnad svensk u-hjälp, vilka sedan år från år följts upp i partimotioner till riksdagen. För moderata samlingspartiet har helhetssynen varit självklar. Vi har menat att det gällt att mobilisera alla goda krafter i det svenska samhället, såväl enskilda som offentliga, i utvecklingssamarbetet och därmed få till stånd den breda kontaktyta och det ömsesidiga utbyte som vi menat borde vara ett naturligt och värdefullt inslag i utvecklingssamarbetet. I 1968 års partimotion till riksdagen uttrycktes de moderata kraven på följande sätt: ”I denna situation är det ytterst angeläget att kraftansträngningar görs på både offentligt och privat håll för att öka biståndet till uländerna. Därvid är det angeläget att se till att utvecklingsbiståndet får en för mottagarlandet effektiv användning. Ökade insatser till u-länderna bör inte isoleras till enbart den statliga biståndsgivningen utan fordrar att man anlägger en helhetssyn på biståndsverksamheten. I denna måste inbegripas åtgärder på det handelspolitiska området, det direkta statliga stödet över budgeten, näringslivets insatser, missionens och de humanitära organisationernas bidrag och inte minst samordningen mellan alla dessa bidragsformer. Det enskilda humanitära hjälparbetet har med knappa resurser nått utomordentliga resultat. Det är därför angeläget att de erfarenheter som samlats i denna verksamhet tillvaratas på ett bättre sätt än hitintills.” Socialdemokraterna har haft en annan inställning till biståndssamarbetet. För dem har det offentliga biståndet över budgeten varit det enda väsentliga, medan inställningen till såväl näringslivets som de enskilda organisationernas möjligheter att göra insatser i u-länderna varit negativ. Den företag samhet som även socialdemokraterna sett på med välvilja när det gällt en företagsetablering i en svensk avfolkningsbygd har i u-landssammanhang betraktats som en samling utsugare och profitörer. Socialdemokraternas inställning har kommit alltmera i otakt med uländernas egna krav och synpunkter såsom de framlagts bl.a. i internationella sammanhang. Ett väsentligt inslag i den s.k. nya ekonomiska världsordningen är just kravet på en helhetssyn. U-länderna önskar inte att samarbetet enbart skall begränsa sig till statligt bistånd. De önskar en helhetssyn på relationerna mellan ioch u-land som innefattar handelspolitiken, industrisamarbete, forskning, kulturellt utbyte samt ökad u-hjälp. De önskar ett utvecklingssamarbete till ömsesidig nytta. Den väsentligaste nyheten i det betänkande som kammaren har att behandla i dag är förslaget om en fond för industriellt samarbete med uländer. Helt stilenligt säger socialdemokraterna nej till den föreslagna fonden. Detta sker i en lång reservation som är mycket motsägelsefull. Å ena sidan vill man inte ha fonden, och argumenten härför har Gertrud Sigurdsen föredragit. Men å andra sidan vill socialdemokraterna att riksdagen skall uttala sig för att Sverige skall ingå samarbetsavtal med u-länder. Avtalen skall främst gälla områden som industriellt samarbete, forskning och utveckling av teknologier och skall också kunna utvidgas till andra områden av intresse för de berörda parterna. Biståndsanslaget skall också kunna användas i detta sammanhang, alltså på alldeles samma sätt som i fråga om fonden. Samarbetsavtalen skall enligt socialdemokraternas reservation även kunna ingås med en vidare krets än programländerna, också i likhet med syftet med fondens verksamhet. Socialdemokraterna kan vidare tänka sig statligt stöd till sådan industriell verksamhet som prioriteras i resp. samarbetsavtal. Socialdemokraterna är således i själva verket beredda att utveckla ett industriellt samarbete med u-länderna med hjälp av biståndsmedel och gentemot en vidare krets än nuvarande programländer. Litet slagordsmässigt skulle man kunna formulera saken så, att socialdemokraterna i dag kan tänka sig det mesta i fråga om industrisamarbete utom just den föreslagna industrifonden. Men måste man inte ha instrument med vars hjälp man kan fylla samarbetsavtal med u-länder med konkret innehåll? Är inte industrifonden ett bra sådant redskap? Socialdemokraterna kan knappast mena att vi skall ingå samarbetsavtal med andra länder bara för det vackra dokumentets skull. Det gäller att fylla avtalen med konkret innehåll, annars vänds lätt förväntningar i besvikelser. Värt att notera i sammanhanget är också att socialdemokraterna i våras var negativa till den summa på 50 milj.kr. som den borgerliga regeringen föreslog för det bredare samarbetet och som bl.a. just syftar till att möjliggöra att redan ingångna samarbetsavtal skall kunna följas upp. Vi tror att såväl fonden som samarbetsavtal kan fylla en funktion när det gäller att utveckla svensk u-landspolitik så att den bättre motsvarar uländernas önskemål om ett bredare samarbete till ömsesidig nytta. Fonden är i själva verket av blygsam omfattning och bör snarast kompletteras med ett Moderata samlingspartiet är övertygat om att utvecklingssamarbetets framtid är att söka i ett bredare och mer decentraliserat samarbete. Vid sidan av köpkraftsöverföringen är biståndets viktigaste komponent förmedlingen och utbytet av kunskaper och erfarenheter. I detta erfarenhetsutbyte har ett utvecklat industriland som Sverige med sin höga utbildningsnivå mycket att ge om hela nationens resurser, dvs. om många människor och många olika institutioner, organisationer, föreningar och sammanslutningar engageras i utvecklingssamarbetet och detta inte enbart omhändertas av en statlig myndighet. Kontakter behöver knytas över gränserna, inte bara på myndighetsnivå utan framför allt mellan människor och olika grupperingar inom länderna. SIDA bör i större utsträckning engagera sig i en kontaktförmedlande verksamhet som hjälper universitet och skolor, föreningar och organisationer att knyta kontakter med organisationer och människor i u-länderna. Som exempel kan nämnas ett utbyggt vänortssystem, yrkessammanslutningars utbyte med kolleger i u-länderna, politiska organisationers kontakter med systerorganisationer samt fackliga organisationers hjälp och utbyte av erfarenhet. Syftet skall vara att mobilisera fler kvinnor och män i biståndssamarbetet inom ramen för deras vardagssysselsättningar. Herr talman! Biståndspolitiken är motiverad av medkänsla med de människor som ännu inte lyckats befria sig från massfattigdomens grepp. Motivet är grundläggande för svenskt utvecklingssamarbete och i sig nog. Men vi måste också komma ihåg att utvecklingshjälpen ger vår lilla nation möjligheter att vara med i ett internationellt utvecklingsarbete till gagn för alla nationer som engagerar sig däri, såväl usom i-land. Sveriges välfärd är byggd på internationell handel och utveckling. Svensk utvecklingshjälp innebär, sett ur detta perspektiv, ett fortsatt svenskt ja till internationell samverkan.

Herr talman! Margaretha af Ugglas började med att säga att socialdemokraterna har kommit i otakt med u-ländernas önskningar därför att uländerna önskar en helhetssyn där man inte bara tar in biståndspolitik utan också handelsoch industripolitik m.m. Det är just detta som socialdemokraterna har tagit hänsyn till i utskottsbehandlingen och i sina motioner. Det har däremot inte regeringen gjort. Sedan tar Margaretha af Ugglas upp fonden för industriellt samarbete med u-länder och säger att den socialdemokratiska reservationen är mycket motsägelsefull. Jag har försökt att i min debatt med David Wirmark tala om att det är en ideologisk skillnad i vår syn på denna. Visst måste man —det säger jag som svar på Margaretha af Ugglas fråga — ha instrument. Vi har numera SIDA som har hjälpt till med en mycket kraftig industriell utveckling i u-länderna. Företagen kan också själva ha samarbete med u-länderna. Vi kan peka på Volvos samarbete med Angola. En delegation med bl.a. den moderate förre statssekreteraren i handelsdepartementet har varit i Angola och utvecklat handelsavtal med ett land som man från moderat håll tidigare inte var särskilt pigg på att stödja. Detta på grund av befrielserörelsen MPLA, som nu är det regeringsbärande partiet. Samarbetsavtalen skall, menar vi, användas mer aktivt än tidigare. I propositionen sägs, vilket utskottet upprepar, att fonden bör ha en viss förmedlande och informerande funktion. Det behövs ingen fond för detta. Inte heller behövs någon särskild fond för att medverka till förinvesteringsstudier. Det har SIDA medverkat till tidigare. I utskottsbetänkandet sägs att fonden finansiellt bör kunna medverka i samägda företag, s.k. joint ventures, tillsammans med u-landspartner och svenskt företag samt att förslag om sådan samverkan kan komma från myndighet eller företag såväl i u-länder som i Sverige. Det är alltså detta samägande och denna sammanblandning av näringsliv och biståndspolitik som vi reagerar emot. Det går mycket väl att utveckla detta samarbete på andra vägar. Man behöver inte den nya byråkrati som skapas med industrifonden. Den tidigare borgerliga regeringen var i varje fall emot en byråkratisering. Vi menar att det finns andra former och att vi kan verka för samarbetsavtal utan att på ett aktivt sätt blanda in det svenska näringslivet.
Herr talman! När jag nu lyssnade till Gertrud Sigurdsen tyckte jag snarast att skillnaden mellan oss slutade i att fonden skulle bli ett utslag av byråkrati. Jag uppfattade inte att det fanns så mycket mer kvar av ideologiska motsättningar. När jag läser den socialdemokratiska reservationen tycker jag också att den är glädjande positiv till industrisamarbete. Jag kan läsa ett stycke direkt ur reservationen: ”De svenska företagen kan stimuleras att aktivt medverka” — i den industriella utvecklingen av u-länderna. ”Detta kan ske på många olika sätt.” Det finns ett annat inslag i den socialdemokratiska reservationen som jag gärna skulle vilja fråga om —- jag borde ha gjort det i mitt huvudanförande. Det gäller den s.k. selektiva u-landspolitiken och vad den egentligen innebär. Gertrud Sigurdsen nämnde nu Angola. I dag är sådana samarbetsavtal direkt riktade till u-länder, och de är alla ingångna under den tidigare socialdemokratiska regeringens tid. Det är en så blandad kompott som Algeriet, Egypten, Indien, Iran, Libyen och Irak. Jag vet inte riktigt var jag kan hitta den selektiva u-landspolitiken i de här samarbetsavtalen. Det är väl inte de länder som Bertil Måbrink tidigare nämnde här som man från socialdemokraternas sida nu vill prioritera när det gäller samarbetsavtal?
Herr talman! Nej, Margaretha af Ugglas, det är inte byråkratin som skiljer oss åt när det gäller den ideologiska inställningen, utan det är frågan om hur vi vill samarbeta med det svenska näringslivet. Vi menar att det inte är det svenska näringslivet som skall ha det avgörande inflytandet över den industriella utvecklingen i u-länderna. Och framför allt skall inte det samarbete som man förordar i industribiståndsfonden ske med hjälp av biståndsmedel. Om man vill använda statliga medel för exportfrämjande åtgärder av annat slag är det en annan form av samarbete mellan Sverige och u-länderna. Det är inte biståndspolitik man föreslår riksdagen med denna industribiståndsfond.
Herr talman! Det förstår jag inte riktigt. I den socialdemokratiska reservationen står att biståndsanslaget skall kunna komma till användning i detta sammanhang, och det gäller alltså samarbetsavtalen och industriell utveckling.

Herr talman! Läget i södra Afrika har förvärrats mycket allvarligt de senaste månaderna. Bara sedan vi senast diskuterade biståndspolitik här i riksdagen i våras har Sydafrika genom sitt totala förakt för FN:s planer för fred och frihet i Namibia, genom militära räder in i Angola och Zambia och på annat sätt kraftigt ökat riskerna för ett stort krig i södra Afrika. Flyktingströmmarna i södra Afrikas länder har också ökat på ett fruktansvärt sätt. Det är tusentals och åter tusentals människor, män, kvinnor och barn, som flyr särskilt till Botswana, Angola och Zambia från länder som Zimbabwe och Namibia. Man har i Botswana uppskattat att man under vissa perioder i våras och somras bara från Rhodesia, eller Zimbabwe, haft en inströmning av mellan 100 och 200 flyktingar per dag. Man har i Zambia många flyktingläger, bl.a. läger enbart för barn — ett läger med 7 000 flickor och ett annat med 9 000 pojkar från Zimbabwe. Det är alltså en dramatisk upptrappning av flyktingsituationen som har skett. Befrielserörelserna ökar sitt arbete både på att ge skydd åt flyktingarna och på att befria sina länder. Detta illustreras av de många önskemålen om ökat svenskt stöd till befrielserörelser som har framförts inom ramen för anslaget för humanitärt bistånd till flyktingar och befrielserörelser. En rad representanter för befrielserörelser har besökt Sverige under den senaste tiden. Det har ännu bara gått några månader av det nya budgetåret. Och de representanter för befrielserörelser och andra organisationer som kommer hit får nu beskedet att nästan alla pengar på anslaget för stöd till befrielserörelser redan är fördelade; det finns mycket litet kvar. De får alltså gå med det beskedet. Detta visar att den bedömning som socialdemokraterna gjorde i våras i riksdagen var riktig. Vi ansåg att man måste öka anslaget för humanitärt bistånd till flyktingar och befrielserörelser med 25 milj.kr. — vilket naturligtvis inte heller är tillräckligt — utöver regeringens förslag. Vårt förslag röstades ned av riksdagen. De pengarna hade verkligen behövts nu till de organisationer som kommer och söker stöd. Jag vill uppmana den nya regeringen att i höstens kompletteringsproposition komma tillbaka till riksdagen och föreslå ett ökat anslag på denna punkt, så att de växande behoven för flyktingorganisationer och befrielserörelser kan tillgodoses på ett rimligt sätt. Jag skulle vilja beröra några av de aktuella och nu akuta behoven när det gäller flyktingar och befrielserörelser i södra Afrika. Först Zimbabwe, som tidigare kallades Rhodesia. I våras kritiserade befrielserörelsen ZAPU genom sin ordförande Joshua Nkomo en del principer för det svenska biståndet. Vi hade också en debatt om detta här i riksdagen. Särskilt på en punkt tror jag att det är viktigt att vi tar ZAPU:s och Nkomos kritik på allvar. I utrikesutskottets betänkande, som vi debatterar här i dag, heter det: ”—--- avsikten är att inrikta biståndssamarbetet med befrielserörelserna på insatser av mer långsiktig karaktär vilka är av direkt betydelse för övergången till majoritetsstyre i de berörda länderna.” Nu kritiserar ZAPU att Sverige inte vill ta emot stipendiater från Zimbabwe här i Sverige. Det är i och för sig en gammal politik, som inte den borgerliga regeringen hittat på — den har också förts av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Principen är att stipendiegivningen i första hand skall ske nära de länder som befrielsen gäller, där kultur och språk är något så när likartade, och inte i första hand i Sverige. Det är en princip som också har förfäktats av socialdemokraterna. Jag tycker den principen fortfarande står sig som en allmän riktlinje. Men här finns en stor och viktig invändning: Zimbabwe är ett modernt industri-, jordbruksoch servicesamhälle, som befrielserörelserna hoppas att kunna ta över när befrielsen kommer. Det är alltså ett samhälle med en helt modern infrastruktur. Detsamma kommer senare att gälla Sydafrika, om befrielsen senare kommer dit. Befrielserörelserna i Zimbabwe och Sydafrika har alltså andra utbildningsbehov än andra länder i Afrika. De måste utbildat.ex. civilingenjörer så att de kan ta över en modern serviceapparat, en modern industriapparat, en modern jordbruksapparat. Den typen av utbildning är antingen utomordentligt sparsamt förekommande i andra länder i Afrika och då i regel reserverad för de inhemska behoven i resp. land, eller finns inte alls. Då menar jag att det är rimligt att vi antingen här i Sverige tar emot stipendiater på denna typ av utbildning eller ger dem det i andra industriländer som har sådan utbildning. På denna punkt är alltså den kritik som riktats mot oss från ZAPU:s sida rimlig och riktig. I själva verket står den i överensstämmelse med vad utskottet säger, nämligen att biståndssamarbetet med befrielserörelserna skall inriktas på insatser av mera långsiktig karaktär vilka är av direkt betydelse för övergången till majoritetsstyre. Det är därför rimligt att vi på denna punkt ändrar den praxis som gällt såväl under den borgerliga regeringens tid som tidigare under den socialdemokratiska regeringen. Situationen i Namibia är för ögonblicket det mest dramatiska som sker i södra Afrika. Naturligtvis innebär Sydafrikas avhopp från FN-planen för Namibia och dess fortsatta krigföring mot SWAPO och grannländerna att behovet av en kraftig ökning av stödet till SWAPO är akut. I våras hade jag en diskussion med utrikesminister Karin Söder om stödet till SWAPO efter den fruktansvärda massakern på 600 män, kvinnor och barn i Cassinga i Angola; i många fall sköts de flyende ned bakifrån av de sydafrikanska trupperna. Hon sade då att det långsiktiga behovet av stöd till SWAPO skulle bedömas senare, som hon uttryckte det. Hon fick inte tillfälle till det eftersom regeringen föll. Nu utgår jag från att den nya regeringen med all skyndsamhet under hösten tar upp frågan om en snabb ökning av biståndet till SVAPO utöver tidigare beslut. Sydafrikas fruktansvärda massakrer på flyktingar innebär, förutom det oändliga mänskliga lidande de förorsakar, också — och det är naturligtvis ett taktiskt syfte — att SWAPO:s blygsamma resurser dras från Namibia. Man tvingar SWAPO att så gott som helt ägna sig åt den akuta nödvändigheten att hjälpa människorna i de flyktingläger där de ligger sårade och skadade. På det sättet tunnar man ut SWAPO:s resurser inne i Namibia. Samtidigt pumpar Sydafrika och vissa konservativa eller reaktionära grupper i väst in ohyggligt mycket pengar till de sydafrikanska marionetterna —sådana som i Sydafrika skulle kallas bantustanledare — som Sydafrika backar upp inför de val man avser att hålla i Namibia utan FN:s överinseende. Det går ett massivt stöd i form av pengar och andra resurser till de grupperna. På samma gång — och det är det viktiga när det gäller det vi talar om nu: bistånd till civil verksamhet — ingår det i Sydafrikas politik att genom administrationen i Namibia förvägra bybefolkningarna i områden där SWAPO har stöd medicin, hälsovård, skolor och utbildning. I en del fall har mant.o.m. krävt att bybefolkningarna skall kunna visa upp medlemskort i den s.k. Turnhallealliansen, dvs. det parti i Namibia som är en direkt marionett till den sydafrikanska regimen — det är ingen överdrift att kalla det så — för att de skall få del av t.ex. medicin och elementär hälsooch sjukvård. Detta är en modern variant på metoder som medeltidens och 1500-talets européer tog till när de ville omvända befolkningarna till kristendomen i olika länder som de hade erövrat. Det är samma fruktansvärda teknik. SWAPO har — liksom andra befrielserörelser som Sverige har stött och stöder — civila program för hälsovård och elementär sjukvård i byarna, anspråkslösa skolor för barn och i vissa fall också vuxenutbildning och utbildningsprogram av olika slag och vidare en del blygsamma jordbruksprogram inne i Namibia. Ett kraftigt ökat svenskt stöd till SWAPO:s civila och humanitära program inne i Namibia blir alltså desto angelägnare nu, när Sydafrika har avstängt bybefolkningar som inte vill ställa upp på dess villkor från elementär hälsooch sjukvård. Man använder hälsooch sjukvården som en bricka i det politiska spelet, och det gör det än viktigare att Sverige ökar stödet till de program SWAPO har för att hjälpa dessa bybefolkningar med medicin, hälsovård och utbildning. När det gäller själva Sydafrika är det bra att det totala anslaget för flyktingar och befrielserörelser ökar i budgeten. Men det ser just nu ut som om budgetanslaget disponeras så, att stödet till apartheidpolitikens offer direkt inne i Sydafrika faktiskt skulle minska under innevarande budgetår. Jag förutsätter att detta är en administrativ lapsus som kommer att rättas till. Jag vill uppmana den nya regeringen att följa denna fråga. Det vore orimligt om vi i ett läge när Sverige på allt sätt vill öka trycket på Sydafrikas regering skulle minska det humanitära stödet till apartheidpolitikens offer direkt inne i landet. Men jag utgår som sagt ifrån att detta är ett misstag som kommer att rättas till. Stödet till befrielserörelserna och befrielsearbetet i Sydafrika hänger nära samman med vad vi kan bidra med för att isolera den sydafrikanska regeringen och med vad vi kan göra på det internationella planet. Efter den beställning som riksdagen gjorde för något år sedan har också ett förslag lagts fram till regeringen om ett stopp för investeringar i Sydafrika liksom ett stopp för kapitalutförseln från svenskar dit. Nu har jag i den sydafrikanska dagstidningen The Citizen sett att den svenske Atlas Copco-chefen i Sydafrika i en intervju försöker tona ned betydelsen av förslaget om investeringsförbud i Sydafrika. Han understryker att moderata samlingspartiet har ställt sig utanför förslaget, och han uttrycker förhoppningen att den svenska industrin skall påverka regeringen i Sverige att göra modifikationer, som tonar ned förslaget. Nu har moderaterna lämnat regeringen; jag vill därför fråga utrikesministern i den nya folkpartiregeringen om han kan lova att den svenske Sydafrikaföretagarens förhoppningar kommer på skam och att i stället ett förslag om verkligt investeringsstopp i Sydafrika snarast läggs fram i enlighet med det riksdagsbeslut som tidigare har fattats. Jag skall sedan gå över till reservationen 6 till utskottets betänkande, i vilken socialdemokraterna tar upp frågan om vilka befrielserörelser som skall kunna få stöd från den svenska regeringen. Huvudlinjen är ju att FN rekommendationer skall ligga bakom. Men socialdemokraterna anser att regeringen skall vara oförhindrad att ge ett direkt bistånd till befrielserörelser också i andra situationer och i andra länder, t.ex. i sådana fall när FN av politiska skäl är blockerat. Det finns ju en rad konflikter i världen där FN aktioner inte kommer till stånd till följd av olika slags politiska blockeringar. Då måste den svenska regeringen, om den bedömer det som angeläget, vara oförhindrad att ge ett direkt stöd till en befrielserörelse. Jag vill erinra om att det var på det sättet som bistånd till Sydvietnams nationella befrielsefront gavs på sin tid, och det finns fler exempel på det. Vi menar att riksdagen klart skall uttala att regeringen skall ha den friheten i framtiden. Man bör inte ansluta sig till utskottsmajoritetens uttalande, där det hävdas att det i sådana här fall i första hand är Röda korset som skall agera eller att man skall använda sig av andra, indirekta vägar. Regeringen skall enligt vår mening vara obunden att använda de vägar som anses mest lämpliga och angelägna. Herr talman! Konflikten i södra Afrika trappas nu upp mot vad som förefaller bli en oundviklig militär konfrontation, vilken sannolikt i en framtid kan leda till ett stort krig i södra Afrika. Detta krig kan sprida sig till ett allmänt krig i stora delar av den afrikanska kontinenten, om inte det internationella samfundet snabbt tillgriper ekonomiska sanktioner och gör andra ingrepp för att isolera Sydafrikas regering. Sverige måste ge sitt bidrag till arbetet på majoritetsstyre, självständighet och drägliga levnadsförhållanden, dels i form av internationella aktioner genom FN, dels genom svenska isoleringsaktioner, t.ex. investeringsstopp. Vi måste också stödja befrielserörelserna och apartheidpolitikens offer än mer aktivt till följd av den upptrappning av konflikten som nu är en fruktansvärd verklighet, beroende på den sydafrikanska regeringens omänskliga politik och militära aggressivitet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Under de ekonomiskt besvärliga år som vi har haft och delvis fortfarande har i vårt land, hade det kanske inte varit så märkvärdigt om intresset för det internationella utvecklingssamarbetet svalnat. Det är därför ett gott betyg åt svensk folkopinion att det inte har växt fram någon opposition emot detta vårt internationella ansvar, ett ansvar som tidigare dokumenterats och utvecklats i vårt land. Det är därför också värdefullt att kunna konstatera den breda uppslutningen från alla de politiska partierna då det gäller de stora linjerna i svensk biståndspolitik, även om meningarna går isär på en del punkter. Det allt övergripande, nämligen vårt gemensamma ansvar, ligger i alla fall fast. Detta betyder dock inte att man kan slå sig till ro och tro att ulandspolitiken för all framtid är så förankrad i vårt samhälle att det nu går av bara farten. Nej, det måste ständigt till upplysning och information, dels om det positiva som sker i internationella sammanhang, dels också om de tyvärr ökande behov som gör sig gällande i den internationella utvecklingen över världen. I detta sammanhang får folkrörelserna och de enskilda organisationerna, inte minst de kristna missionerna, en alltmer framträdande roll. Dessa rörelser har ju alltid haft, och har fortfarande, stor betydelse som opinionsbildare i vårt land. Deras positiva insatser har säkerligen betytt mycket då det gällt att föra fram vårt land till en tätplats beträffande biståndsinsatsen per capita räknat. Men det gäller att också i fortsättningen slå vakt om och ta till vara de resurser som folkrörelser och enskilda organisationer utgör, detta inte minst då det gäller verksamheten på informationssidan. Det är därför med tillfredsställelse man kan konstatera att SIDA har för avsikt att vidareutveckla stödet till u-landsinformation genom de enskilda organisationerna. Vad som är särskilt värdefullt inom de enskilda organisationernas arbete är att dessa oftast har goda förutsättningar att med sitt bistånd nå fram till de fattigaste och mest eftersatta grupperna i de länder det gäller. I många inlägg i dag, liksom så många gånger tidigare, har ju poängterats vikten av att verkligen nå fram med biståndsinsatserna dit där de bäst behövs. I många länder där svensk kristen mission varit etablerad sedan många decennier tillbaka har en förnämlig och relativt snabb utveckling kunnat ske på senare tid, därför att samarbetet mellan SIDA och samfunden eller organisationerna i fråga har utvecklats och fördjupats. Detta är en riktig och positiv utveckling som helt bör ha riksdagens stöd. Jag har haft tillfälle några gånger att på ort och ställe kunna konstatera vad sådant arbete har betytt och fortfarande betyder. Låt mig nämna endast ett par exempel. Vid en resa som jag nyligen gjorde tillsammans med några andra riksdagskamrater till olika missionsstationer i Centralafrika fick vi på nära håll se vilken betydelse det haft för stora regioner att tidigare etablerade missioner kunnat utveckla sin verksamhet. Man hade kunnat nå ut till byarna med hälsooch sjukvård och med elementär utbildning på ett föredömligt sätt. Vi sammanträffade vid flera tillfällen med personer som tidigare hade varit bosatta inom nämnda områden och därför hade ett riktigt tidsperspektiv på vad som skett under senare år. Det samstämmiga vittnesbördet från dem var att samarbetet mellan SIDA och missionerna verkligen har avsatt spår då det gällt att höja folkets standard. Då man jämför de stora länderprojekten med vad som kan åstadkommas av de enskilda organisationerna, kan det kanske synas som om de sistnämnda är så små att de därför skulle vara betydelselösa. Men så är ju ingalunda fallet. För en tid sedan hade jag tillfälle att besöka ett mindre fiskeriprojekt i Bangladesh, ett land som har varit nämnt flera gånger här i dag. Det projektet har startats av svenska pingströrelsen på ön Bhola, ett av de fattigaste distrikten i hela landet. Bland en befolkning där endast 4 96 kan läsa och skriva har man gått in för att förbättra fiskemetoderna men också samtidigt arbeta med undervisning av såväl äldre som yngre. Man har noga aktat sig för att presentera en teknologi som går över huvudet på folket. Man har gått ned på en nivå där invånarna kan följa med i vad som sker och få en känsla av att det verkligen är dem själva det gäller.

Det är mot denna bakgrund något förvånande att vpk i motionen 1914 har varit inne på att ta bort dessa möjligheter för de enskilda organisationerna och att överföra hela stödet till fackliga organisationer och solidaritetsgrupper. Det ena bör ju inte lägga hinder i vägen för det andra. Om man menar något med att hjälpen skall ges åt dem som är mest utsatta skall man ju vara tacksam för varje kanal genom vilken hjälp kan slussas ut — det må sedan gälla direkt humanitärt stöd eller utvecklingsarbete inom utbildnings-, sjukvårdseller något annat område. Bertil Måbrink sade ju också i ett av sina anföranden att man bör använda alla kanaler så att man når ned till de allra fattigaste. Vpk:s motion och Bertil Måbrinks yttrande går här, tycker jag, stick i stäv mot varandra. SIDA:s intentioner att sluta fleråriga ramavtal med de enskilda organisationerna för att ge dem bättre möjligheter till planering av insatserna finner jag vara mycket motiverade. Då detta ju knyts till de egna insatserna från organisationerna i fråga sporrar ett sådant handlande till ytterligare insatser. Beträffande missionerna är det ju i stort sett kollektmedel, alltså redan beskattade pengar, som medlemmarna skjuter till som utgör organisationens insats. Samarbetet mellan SIDA och missionen får här en dubbelverkan som enbart är till gagn för u-landsarbetet som sådant. Utskottets betänkande har tagit fasta på dessa positiva verkningar, och jag vill därför sluta med att yrka bifall till utskottets förslag.